Herr talman! Jag är tacksam för den sakliga form i vilken inrikesministern angrep våra synpunkter i detta sammanhang. Han sade att vi framträder med en klart avvikande uppfattning, och det respekterade han. Jag respekterar inrikesministern för att han respekterar OSS. Vi har en avvikande uppfattning i fråga om markpolitiken. Vi har det i fråga om lånestödet. Varför väljer vi den riktningen? Vi tror att det är den som snabbast leder till balans på bostadsmarknaden, och det är en mycket viktig sak. Vi har den uppfattningen att man inte når balans bara genom ökade byggen. Vi stöds i den uppfattningen av långtidsutredningen, som klart visade hur byggnadsverksamheten ständigt hade överstigit vad man planerat men hur bristerna ändå blev större år för år. Vi menar att bristen på bostäder för dem som verkligen behöver sådana är en mycket viktig sak. Vad gör man i en fri bostadsmarknad? Det är klart att man tar bort efterfrågan på större bostäder än vederbörande egentligen har råd att skaffa sig. I mitt senaste diskussionsinlägg i debatten framförde jag några synpunkter på detta. Jag skall inte upprepa dem. Man tar också bort kvarhållandet av en rad bostäder där vederbörande har kvar en dubbel bostad med hänsyn till risken att den skall förloras. Detta kommer att friställa ett antal bostäder. Inrikesministern målade en vrångbild av dem som bor under broar och liknande nere i Rom. Han menade att det var det vi syftade mot. Vi har ju klart sagt, inte bara i år utan även förut, att de som har en svag betalningsförmåga skall skyddas, och vi tänker därvid på såväl åldringar och handikappade som barnfamiljer. Vi menar att en ny bank, som inrikesministern synbarligen hyser en viss sympati för, inte tillför några nya pengar till kapitalmarknaden. Vi menar att den reglering som hittills har skett i fråga om bostadsbyggandet har varit så ryckig som den blir när statliga, samhälleliga organ skall försöka att med sina klumpiga metoder gripa in i ett skeende som inträffar i samhället. Herr Nils-Eric Gustafsson talade tidigare om att det använts dammluckor men att de i allmänhet satts dit för sent. Jag vill bara erinra om hur man förra året måste stimulera igångsättandet av oprioriterade byggen för att få en balans på byggnadsmarknaden. Det gäller inte precis bostadsmarknaden utan byggnadsmarknaden, som ligger nära intill. Hur skall man klara en sådan situation om den kommer igen när vi har investeringsavgiften, som praktiskt taget förhindrar icke prioriterade byggen? Jag återkommer till resonemanget om kreditsystemet. Jag vill konstatera att inrikesministern erkände att om utvecklingen leder till ett fast penningvärde eller om vi möjligen får en liten deflation kan det bli nödvändigt att avskriva fordringarna. Jag skulle vilja fråga: Är inte det en form av subvention? Inrikesministern talade om hyressättningen och självkostnadsföretagens möjligheter att ordna lägre hyror på grund av sina lånemöjligheter.

Därefter skall hyrorna i de nya husen användas som jämförelsematerial när det gäller att fastställa hyror i andra hus. Detta innebär en diskriminering av de hus som byggs och förvaltas av enskilda.

Herr talman! Låt mig allra först framhålla, att det är de bostadslösa som denna debatt egentligen är till för. Det är för att lösa de svåra problem som finns i detta land som vi här i riksdagen på regeringens och partiernas förslag tar itu med dem. Jag tror att detta behöver strykas under med åtminstone två streck. Jag vill hålla med inrikesministern om att de sociala aspekterna för centerpartiet är alldeles klara när det gäller dessa frågor. Solidariteten, som även herr Rune Johansson talade om — han använde ordet rätt mycket — får inte bara vara ett uttryck, utan det måste också ha ett innehåll. Jag hävdar fortfarande att det hade varit bättre att, som vi föreslår, klara ut hur kompensationen till låginkomstgrupper och barnfamiljer skall kunna ske på grundval av det beslut som denna kammare om någon timme väl kommer att fatta. Sedan ironiserade inrikesministern litet över miljön och lekplatserna. Allt vad som har hänt är att herr Palme har sagt, att direktiven bör innehålla utredning om lekplatserna. Jag tycker inte att det är något särskilt starkt argument mot oss. Vi menar inte att miljön skall bestå av bara lekplatser. Miljön är i djup och vid mening någonting verkligt betydelsefullt, som jag tror att vi i detta land får lov att tänka på mer än vi har gjort hittills. Jag har fortfarande inte fått något svar på den fråga jag ställde till herr Bertil Petersson. Nu tog statsrådet upp ämnet. Jag hade inte anklagat regeringen. Jag sade i mitt anförande bara, att utskottet inte syntes ha nåtts av dessa nya signaler från Hälsingborg. Inrikesministern talade även om att en balans är nödvändig. Visst är den det! Jag tror dock inte att våra förslag innebär någonting mera negativt än vad utskottsmajoriteten har föreslagit. Det är egentligen rätt underligt, och man skulle kunna ställa frågan: Hur klarade sig socialdemokraterna före epoken Hjalmarson i högerpartiet? Jag tycker att man fick en vision av kommande skrämselpropaganda när man hörde inrikesministern. Dels fastslog han att högern har en profil — det är ju mycket ståtligt och vackert — och dels försökte han, om jag hörde rätt, göra gällande att mittenpartierna, vilka såsom jag tidigare har sagt inte ligger långt ifrån regeringen i detta utlåtande, inte har lyckats att skapa någon sådan profil. Hur skall man ha det egentligen? Såsom vi har sett det hela menar vi att realistiska förslag är någonting som man bör sträva efter. Jag vill absolut göra gällande, att vi inte har varit ute för att demonstrera. Jag tror inte heller att inrikesministern vill påstå det. Inrikesministern gav mig — och förmodligen partiet — ett gott råd, nämligen att vi får försöka vänja oss vi tanken att vara ihop med högern. Ja, det är möjligt. Det finns ju partier som har mycket näraliggande erfarenheter av det. Jag förstår att inrikesministerns association av vad som hände i fråga om investeringsbanken var grunden för detta. Det finns många olika samarbetsformer, och det är inte säkert att de alltid kan tillämpas enbart inom gruppen de icke-socialistiska partierna. Det har vi ju nyligen bevittnat. Jag skall inte upprepa den fråga jag ställde till herr Bertil Petersson, men jag undrar ändå hur herr Petersson ser på kommunikationsminister Palmes yttrande i Hälsingborg. Herr Petersson har mycket skickligt gått förbi detta hittills, men debatten är ju inte slut ännu. Låt mig säga några ord till, herr talman! Jag tror att det är betydelsefullt att vi tar allvarligt på den här frågan och inte gör den till en taktisk fråga i alltför hög grad. Herr Werner tog illa vid sig, när jag sade att kommunisterna presenterat ytterlighetsförslag. Jag trodde annars att kommunisterna skulle ta det som en komplimang när man säger att de hör hemma på den yttersta vänstern. Kanske kommer det en ny vänster som ligger ännu längre till vänster? Jag tror inte heller att herr Kaijser tar det som en allvarlig anklagelse när högern betecknas som ett flygelparti på andra sidan.

Herr talman! Jag behöver inga sex minuter för att beröra ett par saker i sammanhanget. Inrikesministern inledde med att uttala sin tillfredsställelse över att mittpartierna nu har anslutit sig till huvudlinjerna i regeringens bostadspolitik, som den sedan länge har varit utformad. Efter alla de utredningar och undersökningar som har skett på olika avsnitt av bostadsfrågan är det väl svårt att säga bestämt, vem som har »anslutit sig». Det har skett en förutsättningslös prövning av de olika detaljerna, och jag skulle tro att det är onödigt att i dag föra någon process om vad som egentligen förekommit härvidlag. Vidare tyckte inrikesministern att det är egendomligt att folkpartiet kan driva linjen angående kreditgarantisystemet. Jag vill erinra om vad vi har sagt i vår motion och i vår reservation. Vi föreslår en undersökning av de tekniska förutsättningarna för att införa ett kreditgarantisystem, när det kreditpolitiska och finanspolitiska läget kan göra det möjligt. Jag vill också erinra om att socialdemokraterna åtminstone tidigare inte varit helt främmande för tanken att införa ett kreditgarantisystem. Jag är i någon mån överraskad av att inrikesministern kan känna sig så säker på att det inte finns några förutsättningar att åstadkomma ett sådant system. Inrikesministern sade att det varit svårigheter i olika avseenden att klara igångsättningen och undvika vissa variationer som inte varit önskvärda. Men han tillade förtröstansfullt: »Vi ska klara av det!» Ja, det är ju en slogan som har gått hem hos svenska folket i andra sammanhang. Vi hoppas att regeringen skall lyckas i detta avseende — inga blir i så fall mer tillfredsställda än vi, och jag tror hela det svenska folket.

Herr talman! Inrikesministern började med att konstatera, att det på vissa punkter inte var så stor skillnad som tidigare mellan <socialdemokraternas respektive folkpartiets och centerpartiets politik. Herr Jacobsson har redan varit inne på det, och jag skulle därför bara vilja tillfoga en enda kommentar, som gäller markpolitiken. Socialdemokraterna gjorde ju där ett mycket avancerat utspek Från folkpartiet och centerpartiet sade vi, att det var en orimlig linje som socialdemokraterna tänkte sig. Nu har vi alltså glädjen att konstatera att socialdemokraterna närmat sig vår uppfattning; och det är naturligtvis bara att notera med tillfredsställelse att motsatsförhållandena därigenom har blivit mindre. Så undrade inrikesministern litet över folkpartiets och centerpartiets ställning till högerns politik i dessa frågor. Ja, vår inställning är ju så klart markerad i de handlingar, som ligger på kammarens bord, att någon särskild analys inte behövs. Jag vill bara markera det som redan är sagt, att vi inte kan acceptera högerns linje t.ex. beträffande markpolitiken och inte heller när det gäller hyrespolitiken — det skulle försvåra en vettig lösning av bostadsfrågan. Jag behöver inte säga mer på den punkten. Men det är en annan sak som ter sig rätt intressant när man ser socialdemokraternas politik, så som den i dag presenteras. Sccialdemokraterna talar ibland om att det är absclut nödvändigt med fri konkurrens inom näringslivet, och från folkpartiets sida säger vi att detta är riktigt — den fria konkurrensen är det säkraste medlet för att man skall kunna känna sig något så när övertygad om att priserna på olika varor är rimliga. Men det intressanta är att när det gäller bostadsproduktionen, blir socialdemokraterna mycket mindre säkra på att den fria konkurrensen verkligen är ett bra medel — de försöker omgärda en hel del av det som sker med regler, vilka leder till monopolsituationer. Vi har t.ex. framhållit att det vore väldigt bra att få en viss utländsk konkurrens på byggnadsmarknaden och hävdar att lokala monopolsituationer när det gäller byggande är någonting felaktigt. Socialdemokraterna värnar om en politik, som möjliggör lokala monopolsituationer, något som innebär att man försvårar den fria konkurrensen. En alldeles speciell fråga gäller önskemålet att ett bostadsföretag skall få ansvaret att inom en kommun informera om bostadsmarknaden. Det är ett fullständigt orimligt förslag, eftersom det skulle leda till en privilegierad ställning för bostadsföretaget i fråga. Men socialdemokraterna slår vakt om detta förslag. Skulle inte inrikesministern vilja vara vänlig att förklara, vad det är som gör att ni — trots att ni med dagens förslag åstadkommer något mer likvärdiga konkurrensförhållanden — ändå innerst inne är så väldigt rädda för att den fria konkurrensen skall slå igenom på ett mer effektivt sätt? Inrikesministern var också inne på kreditfrågan. I det fallet kan jag anknyta till vår debatt med finansministern i fredags här i kammaren. Regeringen har sagt, att nu är kanske kreditfrågan ordnad, nu skall det nog bli bättre förhållanden. Oavsett hur utvecklingen där kommer att te sig, skulle jag vilja understryka, att regeringens ekonomiska politik är förutsättningen för att det finns tillräcklig tillgång på krediter, inte hur man fördelar krediterna på olika organ. Det är ju en underordnad fråga. Det väsentliga är hur vi skall åstadkomma en ökad kapitalbildning. Finansministern hade icke ett ord till förklaring om vilka möjligheter regeringen tänkte sig för att stimulera den ökade kapitalbildningen utanför statsbudgeten. Nu skulle jag vilja fråga inrikesministern, som även i dag tydligen är rätt belåten med situationen, om inrikesministern kan avslöja vilka förslag regeringen har att komma med när det gäller att öka tillgången på krediter genom metoder, som inte nödvändigtvis går ut på att pengarna skall tas in via statsbudgeten. Detta är ju den grundläggande frågan inte bara beträffande möjligheterna att bygga mera, utan näringslivets expansion hänger över huvud taget på tillgången på krediter. Kanske inrikesministern har det svar som finansministern lurade kammaren på i fredags.

Herr talman! Låt mig börja med att hänvisa till ett »tankeväckande» uttalande av herr Gustafsson. Han hävdade att det skulle vara betydelsefullt om »vi kunde se på denna fråga på ett allvarligt sätt». Efter denna tankedigra reflexion skulle man ju kunna hysa stor respekt för herr Gustafssons sätt att an gripa detta problem. Men herr Gustafsson låter sig inte åtnöjas härmed. I alla debatter i denna kammare måste han dessutom ge högerpartiet en släng. Han ger intryck av att vara något slags extrem krubbitare med en bunden aversion mot högerpartiet, som han på varje sätt måste manifestera. Vore inte tankeoredan så markerad i herr Gustafssons formuleringar, hade det funnits anledning att ta upp de uttalanden, som fällts av herr Gustafsson. Men jag tror uppriktigt sagt inte att jag skall göra det i detta sammanhang — det nyttar föga. Det anförande som inrikesministern höll i bostadsfrågan var däremot utomordentligt intressant och principiellt upplysande. Inrikesministern försökte se bostadsfrågan från regeringens och socialdemokraternas principiella = utgångspunkter, vilket naturligtvis är respektabelt. Jag fick emellertid ändå en känsla av att det i viss utsträckning blev en upprepning av de gemensamma målsättningarna för de resultat, som vi hoppas att bostadspolitiken skall nå. Vi är ju ändå helt överens — även om vi vill genomföra det med något olika metoder — om att avskaffa bostadsbristen, bygga rymligare bostäder, göra miljön bättre och se till att hyrorna tar en rimlig och inte alltför stor del av en normal inkomst. Vi har inte diskuterat dessa målsättningar i nämnvärd utsträckning sedan slutet av 1940-talet, när de fastlades, varför det kanske inte fanns så stor anledning att upprepa dem. Men man kan ju också se bostadsfrågan ur en annan principiell synvinkel, som också är socialdemokratisk, nämligen den oerhört starka bindning och dirigering av bostadsoch byggnadsverksamheten till stat och kommun, som har skett. Det är trots allt stat och kommun som bestämmer bostadsbyggandets omfattning, den regionala fördelningen och den lokala förläggningen, stadsplanerna och miljöutformningen. Man bestämmer också på detta håll mer eller mindre vem det är som skall bygga, hur höga hyrorna skall vara, vem som skall få hyra, vem som skall få överlåta sin bostadsrättslägenhet och till vilket pris överlåtelsen skall ske. Detta är en principiell aspekt på själva bostadsfrågan, beträffande vilken vi inom högerpartiet skiljer oss principiellt från regeringen i vår inställning. När därför inrikesministern mycket klart och entydigt uttalar, att man på regeringshåll inte vill vara med om att exempelvis på längre sikt införa en fri marknadsprisbildning beträffande hyrorna, är detta ett uttryck för den principiella gränsdragning som förekommer mellan socialdemokraterna och högerpartiets företrädare. Vi menar att man inom alla bostadsbyggandets områden bör sträva efter större frihet. Därmed har jag inte gjort gällande att vi automatiskt, i ett slag, skulle gå över till en fri prisbildning, men vi skall arbeta mot detta mål och inte ta avstånd från det på det sätt som inrikesministern gjorde. Man kan vidare fråga sig vilka resultat som har nåtts rent praktiskt genom regeringens principiella bostadspolitiska ståndpunkter. Ja det är fortfarande brist på bostäder. Exploateringen har som bekant på många områden varit för hög. En dålig och otrivsam miljö har blivit resultatet. Vi har fått en ojämnhet i hyressättningen mellan äldre och nyare lägenheter och ett helt register av besvärligheter i spåren av den principiella fastlåsningen av bostadsbyggandet och av hela denna marknad till staten. Inrikesministern gjorde vidare gällande att vi från högern — och framför allt jag — skulle ha gjort uttalanden, som gått ut på att bostadsproduktionen inte haft en sådan omfattning att bostadsbristen kunnat avklaras. Det ligger både en sanning och en osanning i detta hans påstående. Det är nämligen på det sättet — och det vet statsrådet Rune Johansson — att vi inom högerpartiet har varit medvetna om att det under senare år har varit svårt att utan risk för den samhällsekonomiska balansen till bostadssektorn överföra ännu större resurser än för närvarande. Men detta fritar inte regeringen från ansvar för vad som hände exempelvis mellan åren 1947 och låt oss säga 1957, då bostadsproduktionen dalade i förhållande till 1945 och 1946. Ni kan heller inte komma ifrån att ni fortfarande använder en betydligt mindre del av de samlade investeringsresurserna tillbostadsbyggande än som gjordes t.o.m. under 1920-talet och 1930-talet. Låt mig, herr talman, bara säga en sak till. Det gäller paritetslånen. Inrikesministern försökte hävda, att paritetslånesystemet alls inte hade något med inflationen att göra.

Det är visserligen uppenbart att man inom regeringen tycks vara benägen att betrakta en ständigt stigande prisnivå som en företeelse, som är lika oundviklig som tidens gång. Detta är kanske förklarligen till, att man har slagit in på ett system som förutsätter fortsatt penningvärdeförsämring.

Herr talman! Jag är mycket tacksam mot herr Bertil Petersson för detta svar. Det var naturligtvis provokatoriskt att fråga hur det stod till med korrespon densen mellan regeringen och de socialdemokrater som sitter här i kammaren — jag medger det. Jag har fått ett svar som jag tycker säger något mera än utskottsutlåtandet. Jag tolkar det så. Sedan har högerledaren, herr Boman, nej förlåt herr Holmberg, i ett mycket »sakligt och välbalanserat» anförande haft vissa saker att säga om mitt agerande. Jag känner mig tacksam för uppmärksamheten, men jag är egentligen inte riktigt säker på att herr Holmberg vet vad en »extrem krubbitare» innebär. Även om han nu seglar i skärgården på somrarna, enligt vad jag har läst i Hänt i veckan, så kan jag ju tala om att det har med hästar att göra; det är hästar som tuggar och slukar luft. Jag skall inte göra några som helst jämförelser mellan herr Holmberg och dessa hästar även om det finns anledning. Jag förstår att det är ömma liktornar som jag har råkat trampa på. Men har man liktornar så har man! Det var »intressant och tankeväckande», och det var alldeles utomordentligt mycken »tankereda» i vad herr Holmberg sade även om det inte i sak innehöll någonting. Nu vill jag till herr Holmberg säga, att jag kan med bästa vilja i världen inte stå här i talarstolen och förfäkta vår uppfattning inom centerpartiet utan att säga sanningen åt vilket håll det vara må. Och jag hoppas att även herr Holmberg inlägger detta i begreppet demokrati och att den borgfred som han gärna och ofta talar om också medger detta.

Herr talman! De närmanden som nu förekommer mellan högern och centerpartiet är ju i och för sig intressanta, men vi kanske inte skall lägga oss i detta och heller inte i resonemanget om hästarna, hur spännande det än kan vara. Jag skall därför inte göra några kommentarer till detta med att »tugga och suga luft», även om jag tror att det är en och annan som har erfarenheter också på det området. Jag tänkte, herr talman, endast som hastigast gå in i debatten med några repliker. Från högerns sida har ju nu såväl herr Kaijser som herr Holmberg gjort detta. Låt mig bara säga till herr Kaijser, när jag parentetiskt nämnde om mitt besök i Rom och sade att jag i en guidebok funnit att man hade 9000 lägenheter lediga, så betydde detta att man hade ett balansläge där man hade mer bostäder än vad som svarade mot efterfrågan. Deita var naturligtvis också en lösning av balansproblemet. Det var då jag själv ställde mig den frågan: Hur är det då för de tusentals människor som bor i parkerna och under broarna? De hade varken råd eller möjligheter att skaffa sig en bostad. Jag har inte sagt att högerns politik leder till detta resultat eller att man eftersträvar det, men jag säger att resultatet kan bli att svårigheterna blir mycket stora för många människor med de hyreskostnadsstegringar, som här omedelbart kommer. Då är det högerns förhoppning att man så småningom skall komma in i ett annat läge, där detta balansproblem förbyts i en sjunkande prisnivå. Jag tror att det blir en lång och svår övergångstid, som vi i så fall skulle få uppleva. På herr Kaijsers fråga om man skall förhindra att vi får en byggarbetslöshet vill jag svara att vi visserligen har investeringsavgiften, men herr Kaijser har tydligen inte uppmärksammat, och då får jag väl rikta hans uppmärksamhet därpå, de dispensmöjligheter som vi här har.

Såväl herr Holmberg som herr Kaijser kom sedan tillbaka till problemet om paritetstalet och inflationen. Jag har framhållit att förslaget inie är knutet till en inflationistisk utveckling. Jag har sagt, att skulle vi få en annan kostnadsutveckling än den vi tidigare upplevt så gör vi så stora samhällsekonomiska vinster, att vi har all anledning att acceptera det faktiska förhållandet att det blir en förlängning av amorteringstiden som en ren automatik. Skulle det visa sig, att vi får en långtgående kostnadsminskning i fråga om vårt byggande och därmed i våra hyror, så tror jag att vi har gjort så stora samhällsekonomiska vinster att det kan finnas anledning överväga avskrivning på tidigare liggande lån eller att jämställa dessa med de nu aktuella. Det finns ingen anledning från högerns sida att gå in i en sådan kritik av detta kreditsystem, som ju ändå syftar till att komma ifrån den generella subventioneringen och till ett närmande av de faktiska kostnaderna för bostadsbyggandet och för förvaltningen som skall betalas över hyrorna. Vi anser att detta kräver en anpassning, en mjuk Öövergång, i systemet och att vi med detta kreditpolitiska stöd kommer att ge förutsättningar för en hög produktion av goda och ändamålsenliga bostäder med en hygglig standard. Herr Holmberg och jag kan vara överens om att vi har principiellt skilda utgångspunkter för vår bedömning av bostadspolitiken. Vi vill en aktiv samhällspolitik på bostadsbyggandets område, med en solidarisering mellan samhällets medborgare också i detta avseende. Ni väljer en annan linje, en fri marknadsprisbildning och ett upplösande av det system, som vi för närvarande har. Vi får respektera er ståndpunkt, men vi kommer att bekämpa den. Låt oss konstatera att vi här står emot varandra, men låt oss också klart redovisa konsekvenserna av den ena eller den andra politiken. När jag nämnde om herr Holmbergs inlägg under ett par år beträffande bostadsbyggandets omfattning, så tänkte jag närmast på den redovisning som fanns i långtidsutredningens prognoser för 1960—1964. Där räknade man med ett visst bortfall med hänsyn till sanering och andra anledningar, familjebildningens omfattning o.s.v. och kom fram till en siffra på ungefär 76 000. Det är klart att herr Holmberg med utgångspunkt därifrån kunde säga, att så länge byggandet inte nådde upp till den siffran, så avverkade vi egentligen ingenting av bristen. Om jag nu reducerar dessa siffror till de faktiska talen, så tror jag att vi kan säga att vi har en produktion som är nödvändig — på mellan 635000 och 70 000 lägenheter. Men när vi då bygger 90000 eller 95 000, har jag velat framhålla att vi därmed tränger tillbaka bristfenomenen. Jag har därmed inte sagt att vi eliminerar dem, och jag har inte velat uttala mig om tidpunkten när vi slutgiltigt har eliminerat dem, men att vi de facto når ett visst resultat är alldeles uppenbart. Diskussionen om vårt bostadsbyggandes omfattning kan vi ständigt föra. Hur är relationen till vår nationalprodukt? Den har legat vid cirka 19—21 procent av investeringarna. Den ligger med vissa variationer ganska jämnt, och i detta ögonblick skall vi väl vara överens om, herr Holmberg, att vi har försökt att bygga i den omfattning som våra kapitalmarknadsresurser gett utrym me för. Från högerns sida har vi mött den attityden att man faktiskt varit tveksam om vi inte, med hänsyn till våra förutsättningar, byggt för mycket. Jag vill sedan göra en kort kommentar till det inlägg som herr Nils-Eric Gustafsson gjorde. När han säger, att jag anklagar mittenpartierna för att de inte velat skapa en bestämd profil, som avviker, så är det väl delvis riktigt. Men herr Gustafsson vill pressa begreppen och säger att centern bedömer realistiska förslag — om man finner sådana, så är man beredd att stödja dem. Det är en bra ståndpunkt. Den ansluter sig till vår. Men jag blev litet konfunderad när han sedan frågade, om jag tänker på vad som skedde i fråga om investeringsbanken med hänsyn till olika politiska konstellationer. Jag kan erinra mig från omröstningarna om investeringsbanken att mittenpartierna avstod från att rösta, d.v.s. att de i slutomgången inte hade någon ståndpunkt alls. Är det det som är betecknande för er hållning i nuet och i framtiden? Då beklagar jag det. Det är bättre med en reell ståndpunkt, som man redovisar och som man är beredd att hålla på. Herr Werner säger att han i princip kan godkänna det kreditsystem som vi nu går över till. Jag får notera det, och jag erkänner då att jag något missuppfattat den kommunistiska ståndpunkten. Välkommen, herr Werner, bakom detta förslag! Jag hoppas att han har hela sin grupp med sig. Vad de två folkpartistiska talarna beträffar vill jag säga till herr Per Jacobsson, att när jag nämnde kreditgarantisystemet och folkpartiets hållning var det närmast ett citat från Dagens Nyheter som jag uppfattat som ganska ironiskt mot den ståndpunkt som folkpartiet intagit i utskottet. Jag säger att jag här delar Dagens Nyheters uppfattning. Jag tror att det är svårt att göra en kompromiss mellan paritetsmetodiken och kreditgarantisystemet. Vill vi ge trygghet i fråga om krediterna till vårt bostadsbyggande, tror jag det är riktigt att i nuläget välja ett kreditstöd över staten, och det har ju folkpartiet i princip anslutit sig till men vill ändå försöka att hålla alla vägar öppna — ungefär som räven i grytet. Jag tror dock inte att man klarar sig alltför länge med det. Herr Dahlén vill ta upp frågan om vem som har anslutit sig till vad, och han nämner förköpsrätten. Herr Dahlén, jag var ju en av de första som, när betänkandet var publicerat och debatten kommit i gång, sade att det bör finnas möjligheter att hitta en lösning på denna fråga, som kan tillfredsställa såväl oss som mittenpartierna. Nu är jag utomordentligt glad över att man från mittenpartiernas sida anser sig kunna gå med på en sådan väsentlig utvidgning av förköpsrätten som obligatorieförfarandet i fråga om hembudsskyldigheten innebär. Den ser jag som värdefullare än den ståndpunkt som vi har valt i fråga om egnahem, tomter på mer än 3 000 kvadratmeter och fastigheter med ett taxeringsvärde över 200 000 kronor, därför att vi där har ett expropriationsinstrument. Vi vill framför allt ta bort den propagandistiska effekt, som man från borgerligt håll har velat utnyttja mot oss, när man velat göra gällande att vi hotar egnahemsägarna. Det skall inte finnas någon möjlighet till en sådan propaganda. Vidare berörde herr Dahlén problemet om fri konkurrens. Han talade bl.a. om utländsk konkurrens. Men vad är det som hindrar den utländska konkurrensen? En rad finska byggmästare konkurrerade med svenska om exempelvis Salem-projektet. Personligen har jag varit över i Finland och haft samtal med åtskilliga byggmästare där och sagt: Välkomna till Sverige att konkurrera med pris och kvalitet! Det kom alltså några stycken finska byggmästare och deltog i en fri tävlan beträffande det stora Salem-projektet, som innefattade byggandet av egnahem och radhus. Det visade sig emellertid att de svenska företagen tog hem ordern. Ur den synpunkten tycker jag att konkur rensinslaget var värdefullt. Det visade sig ju också att de svenska företagen kunde gå ned i pris väsentligt, när de fick tillfälle till planering, när det gällde projekt av så stor omfattning att upphandlingen också av detaljer kunde göras i stor skala och där verksamheten kunde bedrivas i vad jag vill beteckna industrialiserad form, d.v.s. med utnyttjande av den långa seriens metodik. Det är ju dithän vi måste, och i byggledet är konkurrensen fri. Det finns väl ingen anledning att på den punkten föra någon strid. I fråga om förvaltningen av flerfamiljshusen har vi dock den principiella uppfattningen att man bör söka ta bort vinstspekulationen ur bostadsförvaltningen. Det är därför vi har valt den väg som innebär en viss favorisering av allmännyttiga och kooperativa företag. Från den ståndpunkten viker vi inte. Om högern, som den här gör, säger att den har en annan ståndpunkt i den frågan, får jag säga att jag respekterar den men kommer att bekämpa den så långt jag kan. Och jag kommer självfallet också att vädja till medborgarna om stöd för vår uppfattning. Herr Dahlén säger, att han har ställt frågor till finansministern om hur vi vill öka sparandets omfattning inte bara över statsbudgeten. Jag har här nämnt om investeringsbanken som ett viktigt inslag på vår kapitalmarknad och sagt att det innebär ett reellt tvångssparande över en tvåårsperiod, framför allt med de tillskott som det här är fråga om. När jag dessutom ser på tillväxten på vår kreditmarknad har jag anledning konstatera, att den växer med över en miljard om året. Jag tror inte att det finns något land som kan uppvisa en motsvarighet — naturligtvis beloppsmässigt, men inte i relation till befolkningstalet. Särskilt 1960-talet har visat en kolossalt hög sparintensitet; jag lägger självfallet in däri avskrivningar och avbetalningar under hand. Det är ett faktiskt uppmätt sparresultat som vi har all anledning att känna oss till freds med. Kan man öka det är det bra, men vi skall inte gå omkring och känna oss missnöjda med vad som hittills har åstadkommits.

Herr talman! Vi tror, som jag tidigare sagt, att vi skall få balans på bostadsmarknaden på ett mycket tidigare skede med vår fria kapitalmarknad och vårt kreditgarantisystem. Vi är på det klara med att när man undersökt den här saken i finansdepartementet har man konstaterat, att för att få balans på hyresmarknaden räcker det enligt de erfarenheter man har fått under de senaste 15 åren inte med att öka byggandet ens långt utöver vad programmet har varit hela tiden. Bristen på bostäder har bara blivit större. Där säger man, att man för att komma till rätta med bristsystemet måste fatta ett politiskt beslut om att låta prisbildningsmekanismen komma i funktion. Det är det vi tror är riktigt. Genom att få en balans på hyresmarknaden kommer vi att vinna både att kostnaderna går ned och att bristerna kommer bort därigenom att bl.a. en hel del lägenheter, som många nu håller dubbla, kommer att bli fria. Beträffande investeringsavgiften vill jag göra det tillägget, att det givetvis finns dispensmöjligheter. Det påpekades ju mycket kraftigt när den infördes. Man ville ha den möjligheten särskilt för kommunerna. Investeringsavgiften har emellertid medfört att många kommuner och andra har inskränkt sin planering, och det är inte alls säkert att man hinner få planerna färdiga till den tidpunkt då man behöver sätta i gång arbetena för att komma till rätta med den = arbetslöshetssituation som kan komma. Slutligen vill jag än en gång säga någ ra ord om Pparitetstalet och metodiken omkring detta. En av regeringens lärofäder i denna fråga säger, att man »inte tidigare» haft anledning att diskutera frågorna om bostadsfinansieringen och hyresbildning under aspekten av en permanent inflation. Det är alltså förutsättningen enligt hans synpunkt för uppbyggandet av detta system. Jag tror att det är det faktiska förhållandet. Vore man inte inne i en tid med permanent inflation skulle aldrig det här systemet ha kommit fram såsom förslag. Vad den nya banken beträffar vill jag säga, att om jag sätter in 1000 kronor på sparbanken eller om man tar ut 1 000 kronor extra i skatt — jag höll på att säga av mig, men det kanske man inte gör — och sätter in den summan på den statliga banken, så blir det väl inte mera pengar sparade för det.

Herr talman! Det är på sitt sätt välgörande att inrikesministern så klart anger att här föreligger två olika förslag mot varandra. Det ena är framfört av högerpartiet. Däri ingår vissa bestämda bostadspolitiska hörnstenar, nämligen fri prisbildning på bostadsmarknaden, en i huvudsak affärsmässig finansiering av bostadsbyggandet och konkurrens på lika villkor mellan olika kategorier av byggherrar. Det är alltså det förslag som högerpartiet har presenterat i år, förra året, under hela 1960-talet och även under en del av 1950-talet. Mot detta står — det respekterar jag också det socialdemokratiska förslaget. Det är vår uppgift, och det tror jag att inrikesministern är helt på det klara med, att bekämpa det system som den socialdemokratiska regeringen arbetat med i över 15 år. Konsekvenserna av regeringens <bostadspolitiska system låter sig nu avläsa, och det har dess värre, kunnat avläsas under många år. De konsekvenserna har tagit sig uttryck i brist på bostäder för både unga och gamla, en stor hyressplittring, och ryckighet — för att använda ett av professor Ohlins speciella uttryck — i hela den bostadspolitiska planeringen. Vi kommer naturligtvis även i fortsättningen att hävda att vårt system ger bättre förhållanden för den bostadssökande och för den boende. Jag har velat säga detta, eftersom jag tror att det kan vara nyttigt att i någon mån försöka renodla den bostadspolitiska diskussionen. Vad som kan finnas mellan dessa två förslag tillkommer det inte mig att närmare utveckla.
Herr talman! Jag skall inte använda repliken gentemot herr Holmberg därför att jag anser det meningslöst utan bara säga några ord beträffande det som inrikesministern yttrade i fråga om banken. Vi vet ju hur det var: socialdemokraterna röstade fram högerns reservation, och de flesta centerpartister och folkpartister lade i den slutliga voteringen ned sina röster. Jag tycker inte att det är något märkvärdigt i det. Emellertid hade inrikesministern en smula otur, ty jag var en av dem som inte nedlade sin röst i den sista och avgörande voteringen.

Herr talman! Först ett par ord med anledning av vad herr Holmberg sade. Herr Holmberg tyckte att det var lämpligt att renodla den bostadspolitiska debatten och därför bara tala om två alternativ. Om jag renodlar skillnaden mellan de olika ståndpunkterna, blir den att samtliga andra partier har förklarat att högerns förslag skulle leda till sådana hyresstegringar att man inte kan acceptera dem. Det kan ju också tjäna till den upplysning som herr Holmberg gärna ville ha. Bl. a. skulle de största hyresstegringarna enligt högerns förslag bli där hyrorna redan nu är högst — jag renodlar högerns förslag på denna punkt. Inrikesministern sade att jag försökte ta upp en debatt om vem som ansluter sig till vad. Det var inte jag som tog upp den debatten, utan det var herr Rune Johansson som gjorde det från denna talarstol. Det var ensidigheten i den framställningen som gjorde att jag försökte föra in ett balanserande moment. Det är alldeles riktigt att inrikesministern i fjol på ett tidigt stadium själv försökte åstadkomma en viss balans i debatten genom att säga, att vi väl borde kunna komma överens. Inrikesministern uppträdde i föredömlig kontrast till partichefen herr Erlander, som ju försökte att blåsa upp denna fråga till för honom behagligt stora dimensioner. Jag är glad över att inrikesministern vann tävlan och inte statsministern. Herr statsministern hugger med sitt svärd så ofta att det blir slött. Det var heller kanske inte någon som tog honom riktigt på allvar. I byggledet är konkurrensen fri, sade inrikesministern. Jag genmäler att det icke råder likvärdiga konkurrensvillkor. Konkurrensen är därför inte fri. Inrikesministern berörde kreditfrågan och uttalade sig igen vara mycket belåten med utvecklingen på detta område. När det gäller framtiden var dock alla partier i denna kammare i torsdags och fredags överens om att utvecklingen inte ter sig så gynnsam som inrikesministern nu vill göra gällande. Den stora frågan är ju: Hur skall vi få till stånd en ökad kapitalbildning, som inte enbart går över statsbudgeten? På den punkten står det socialdemokratiska partiet tomhänt. Vi konstaterar det alltså nu i dag på tisdagen. Vi konstaterade det i fredags.

Herr talman! Låt mig korrigera en felaktig uppgift, som herr Dahlén gav kammaren. Jag medger gärna att det inte är så lätt med denna bostadsmatematik och subventionsavvecklingsmatematik.

Herr talman! Det är alldeles riktigt en svår materia. Inrikesministern gav en beskrivning av sitt förslag beträffande paritetslånen. Denna beskrivning — om han nu hade menat den så — gav en direkt motsatt effekt mot vad han själv har skrivit i propositionen. Så svårt, herr Holmberg, är dock inte detta ämne att man inte kan konsta tera, att högerns förslag generellt sett medför de högsta hyreshöjningarna för dem som redan nu har höga hyror. Där får nog herr Holmberg läsa på en gång till.

Herr talman! Det är inte lätt att få någon uppfattning om var herr Werner befinner sig. Nu noterar jag, att han vill ha en avveckling av de generella räntesubventionerna under vissa förutsättningar, d.v.s. om konkreta motåiåtgärder vidtages bl.a. till stöd för vissa konsumentgrupper. Vi har i vår proposition aviserat att sådana åtgärder kommer. Herr Dahlén talade om förköpsrätten och påstod, att det var statsministern som blåste upp frågan. Vad statsministern gjorde var att ta upp själva problemet om förköpsrätten, inte vilka möjligheter i och för sig som vi hade att kunna hitta gemensamma lösningar. Vi anser denna fråga så betydeelsefull, att det var anledning att söka en lösning. Herr Dahlén vidhåller att byggföretagen inte arbetar på lika konkurrensvillkor. Jag har sagt att då det gäller entreprenadförfarande är villkoren lika — där råder det konkurrens och man arbetar med sina anbud för att bli den som får utföra olika byggobjekt. Låt mig sedan säga till herr Dahlén att allt det ökade sparandet — som är över en miljard — inte åstadkoms över statsbudgeten. ATP är ju inte något sparande över statsbudgeten, om jag skall ta ett exempel, och även hushållens växande sparande är en faktor av väsentlig betydelse i detta sammanhang. Herr Kaijser försöker, jag vill inte säga vilseleda oss i vår uppfattning om vad sparande är, men han säger: om jag har 1000 kronor och sätter in dem i sparbanken eller någon annan bank och staten sedan tar de 1000 kronorna så betyder inte det någon ökning av sparandet. Jag har sagt att vad vi åstadkommer är en begränsning av konsumtionen genom att vi inför en omsättningsskatt. Den innebär ett tvångssparande över statsbudgeten, men vi har med hänsyn till ändamålen ansett detta erforderligt. Det går inte att rida på den uppfattningen, att detta bara är att med ena handen ta pengar från kapitalmarknaden och med andra handen flytta över dem till något annat område. Här är det en reell sparandeökning som åstadkoms. Herr Holmberg säger att vad han ville framhålla som den principiella skillnaden gentemot vår socialdemokratiska politik är att det system, som han företräder, ger andra konsekvenser; framför allt ville han visa på konsekvenserna av den socialdemokratiska bostadspolitiken. Jag skulle bara i korthet vilja säga till honom att konsekvenserna av det system som högern företräder kunde avläsas under de visserligen svåra första krigsåren med den våldsamt branta nedgången i vår bostadsproduktion. Det var ju i den situationen som det samhällspolitiska stödet till produktionen växte fram. Detta accepterades av en betydande folkmajoritet, och den har stått som garant och stödjare av den politiken. Jag respekterar, det har jag sagt, era strävanden att vinna opinionen för en annan politik, men jag tror att människorna har klart för sig att konsekvenserna av den blir hyresstegringar, precis som herr Dahlén har utvecklat här. Genomför man helt den avveckling av subventionssystemet, som högern syftar till, och i stället inför kreditgarantisystemet så betyder det, har jag sagt, en kostnadsstegring för de boende med 35 procent. Det är klart att våra bo stadskonsumenter frågar sig: hur skall vi kunna klara den stegringen? Den blir för stor. Samhällssolidariteten, säger vi, kräver att vi bistår människorna också i fråga om deras boendemöjligheter.

Herr talman! Sedan statsråd, utskottsrepresentanter, partioch gruppledare har sagt sina ord i denna debatt, kanske också en vanlig motionär kan få yttra ett par ord. I det digra utlåtande angående riktlinjerna för bostadspolitiken som statsutskottet presenterat ingår vissa smärre spörsmål som redovisas i anslutning till utskottets ställningstagande till, »i ämnet väckta motioner». Ett av dessa spörsmål tas upp i en trepartimotion, nr 1:56. I denna motion anhålles om skyndsam utredning angående främjandet av bostadsbebyggelsen på den egentliga landsbygden. Frågan är inte ny. Vid fjolårets riksdag väcktes också en trepartimotion i samma fråga. Denna motion hade ett mera preciserat yrkande om utredning angående sådana ändringar i gällande författningar, tillämpningsföreskrifter och administrativa anvisningar att förutsättningar skapas för en friare bostadsbebyggelse på landsbygden. Föreliggande trepartimotion begär en skyndsam utredning utan närmare precisering.

Vårt samhälle genomgår en urbaniseringsprocess; det behöver man inte spilla många ord på. Befolkningsomflyttningen från landsbygd till tätorter sker i ett allt snabbare tempo. Själva trenden kanske inte kan brytas, men en uppbromsning torde ur skilda synpunkter vara ytterst angelägen. En friare bostadslokalisering skulle också sammanfalla med många människors önskemål. Det är många som i dag vill fly tätortshetsen, trafikbullret och luftföroreningarna, som önskar en friare och sundare bostadsmiljö. Deras önskemål bör rimligen tillgodoses. Byggnadskostnaden blir också åtskilligt lägre, eftersom tomtpriset i regel bara är hälften av gällande tätortspris. Ur kommunal synpunkt kan en mera spridd bostadsbebyggelse erbjuda stora fördelar. Utgifterna för planläggning eller projektering kan minska, alltför höga investeringskostnader när det gäller markköp kan också undvikas. För kommunerna är ju skatteunderlaget det väsentliga, inte ett i onödan koncentrerat bostadsbyggande. I nuvarande situation då jordbruksbygderna på grund av strukturrationaliseringen alltmera uttunnas på människor vore en spridd bebyggelse på landsbygden högeligen önskvärd. Inte minst serviceanordningarna kan få ett underlag som möjliggör dessa bygders fortbestånd och utveckling. Det talas, kanske ibland romantiskt, om en »>levande landsbygd». En levande landsbygd är människor — inte naturreservat. Ett främjande av bostadsbebyggelsen på landsbygden, helst då villabebyggelse, är därför inte bara ett landsbygdsintresse utan också ett samhällsintresse. Nu kan det invändas att gällande lagar och förordningar inte direkt lägger hinder i vägen för bostadsbebyggelse på den egentliga landsbygden, naturligtvis under förutsättning att det inte uppstår sanitära olägenheter. Men erfarenheten säger — och det är omvittnat inte minst av många kommunalmän ute på landsbygden — att betydande svårigheter att erhålla statligt stöd till bostadsbyggande på landsbygden ofta uppstår. Man söker på allt sätt motarbeta de enskilda människornas bestämda önskemål. Detta kan inte vara riktigt såvida vi önskar valfrihet i vårt samhälle. En ur många synpunkter önskvärd bostadsbebyggelse utanför tätortsområdena bör kunna underlättas genom en smidigare och mera positiv tillämpning av gällande administrativa föreskrifter eller anvisningar. Med hänsyn till att den av mig berörda motionen, av någon anledning — och högst anmärkningsvärt — avvisats av ett enhälligt utskott skall jag inte betunga propositionsordningen med ännu ett yrkande.

Herr talman! Min avsikt är att beröra jordbruksutskottets utlåtande nr 23: Såsom departementschefen anfört i proposition nr 99 har riksdagen varje år fått sig förelagd förslag till bemyndigande för ett budgetår i sänder för Kungl. Maj:t att utan riksdagens samtycke i varje särskilt fall besluta om försäljning m.m. av staten och allmänna arvsfonden tillhörig fast egendom. Nu föreslås att detta bemyndigande skall göras permanent samtidigt som ramarna för beslutanderätten betydligt vidgas. Meningen är att frågan sedan inte skall hänskjutas till riksdagen annat än i samband med ändring av värdegränserna eller av de allmänna riktlinjerna för den statliga försäljningspolitiken. Mot propositionens förslag i dessa delar har jordbruksutskottet inte haft något att erinra. Emellertid har i anslutning härtill och i nära förbindelse med Kungl. Maj:ts proposition angående riktlinjer för bostadspolitiken framlagts vissa förslag, som väl avser att förenkla den organisation som gäller vid försäljningen.

Beträffande punkten 5 anser vi att det är alldeles felaktigt att ge statens förhandlingsnämnd i uppdrag att svara för samordningen. Vi konstaterar kort och gott att förhandlingsnämnden tillskapats för helt andra uppgifter. Vi begär att uppgiften att sköta dessa förhandlingar i stället åläggs byggnadsstyrelsen, som sysslat med motsvarande uppgifter och har expertis med vana och kunnighet på området. När det gäller den stats-kommunala samarbetsnämnden anser vi att tillskapandet av ytterligare en byråkratisk organisation är helt onödigt. Om all mark i riket görs exproprierbar på enahanda grunder, har vi i expropriationsdomstolen och dess tekniker redan en uppbyggd organisation för detta. Man kan väl inte mer begära än att alla ägarkategorier och all mark i riket behandlas lika. Därtill brukar expropriationsmöjligheterna på ett anmärkningsvärt sätt underlätta försäljningsärendena.

Varför då inte ta steget fullt ut och göra marken exproprierbar? Då har man nått sitt mål utan några omvägar och krumbukter. Punkt 7 behandlar den ecklesiastika jorden. Såsom alla de som sysslat med sådan mark väl vet betecknas denna jord sedan de gamla jordeböckernas tid som »Kronounder allmän disposition». Emellertid har den kommit att uppsplittras på sådan jord som upplåtits av kronan och varå expropriationslag och ensittarlag t.ex. inte är tillämpliga och sådan mark som kyrkan eller församlingarna köpt eller fått från enskilda genom donationer o. d. och som därför anses exproprierbar. Nu föreslår vi i reservationen kort och gott att all kyrklig mark ställs på samma basis och görs exproprierbar. Är månne deita förslag för enkelt och lättfattligt för lottmajoriteten? I punkt 11 yrkar reservanterna på utredning och kartläggning av det statliga markbehovet. Det är en ren konsekvens, anser vi, av att försäljningen i sin helhet underlättas och t.ex. när det gäller försäljning av statens mark till kommun för samhällsbyggnadsändamål icke underkastas några som helst restriktioner. Det borde väl då vara naturligt att det allmänna — stat och kyrka — gör klart för sig uppkommande behov och inte säljer mark som man kanske om några år behöver. Slutligen borde det för alla som sysslat med kommunala markfrågor eller markfrågor över huvud — och det har väl de flesta av riksdagens ledamöter — vara bekant hur omständligt och inkrånglat kyrkliga = försäljningsfrågor handläggs, hur lång tid sådana ärenden alltid drager. Kan man då gå emot ett försiag om förenkling av proceduren? Denna förenkling behövs både när det gäller försäljning till kommuner och till enskilda. Den är även av behovet vare sig den kyrkliga marken i sin helhet blir exproprierbar eller ej. Herr talman! Det är egentligen rätt anmärkningsvärt att dessa frågor kommit att bli politiska, då de endast avser förenklingar och tillrättalägganden, som alla kunde vara överens om. Ett tillfälle till förenklingar erbjuds nu.

Herr talman! I debatten skall här även behandlas tredje lagutskottets utlåtande nr 43 som avser vissa författningsändringar på <:bostadspolitikens område. Det gäller i första hand bostadsförmedlingen, men även andra frågor om kommunernas åligganden i bostadspolitiskt avseende. I utskottsutlåtandet hemställes om bifall till de i propositionen framlagda lagförslagen, men vid utlåtandet har fogats några reservationer, av vilka jag och övriga mittenpartirepresentanter anslutit oss till två. De ändringar som påyrkas i dessa reservationer är kanske inte av någon större direkt och omedelbar betydelse, men de har en principiell bakgrund som gör att vi reservanter inte kunnat ansluta oss till majoriteten. Den första reservationen avser den mycket väsentliga och känsliga frågan om bostadsförmedlingen, och ger mig anledning att mera allmänt gå in på våra synpunkter på denna fråga. Propositionsförslaget innebär i första hand en mera formell överflyttning av lagbestämmelserna om den kommunala bostadsförmedlingen från hyresregle ringslagen till lagen om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främjande. Deita sammanhänger med den väntade avvecklingen av hyresregleringen och föranleder i och för sig ingen erinran. Den känsliga punkten i sammanhanget är frågan om kommunal samverkan beträffande bostadsförmedling i storstadsområdena och andra områden där flera kommuner kan anses ingå i ett gemensamt bostadsförsörjningsområde. Vi vill för vår del från mittenpartiernas sida vitsorda, att den verksamhet som bedrivs i sådana områden av de enskilda kommunerna inte kan anses helt tillfredsställande ur regionens synpunkt, och vidare att försöken att organisera samarbete i detta avseende ännu inte leit till önskat resultat. Ett behov av den föreslagna lagstiftningen föreligger sålunda. Men vi måste också framhålla att man har anledning att hysa en stor tvekan om möjligheten att lösa problemen genom tvångsåtgärder mot kommunerna. Anledningen härtill är framför allt att man genom sådana tvångsåtgärder riskerar att minska kommunernas intresse för intensiva och energiska insatser i bostadsförsörjningen genom att den stimulans som ligger i möjligheterna att tillgodose den egna kommunens och dess invånares behov mer eller mindre uteblir. Det är därför av stor betydelse att en för flera kommuner gemensam bostadsförmedling fungerar på ett sådant sätt att de särskilda kommunernas intressen på ett rimligt sätt tillgodoses. Här måste inte minst beaktas att olika kommuner kan ha mycket olika behov i sådant avseende. Bland annat bör påpekas att de expansiva kommunerna har ett mycket stort behov av bostäder för att över huvud taget klara de tekniska och sociala problem som sammanhänger med själva expansionen. Man kan visserligen beklaga att vi befinner oss i en sådan situation att det skall vara nödvändigt att koppla ihop arbete och bostad, men det är å andra sidan ett väsentligt intresse att upprätthålla rörligheten på arbetsmarknaden. Särskilt när det gäller specialutbildad arbetskraft är det ofta inte möjligt att rekrytera inom den egna bostadsregionen. Och det är ju i dagens läge — i varje fall på de orter som det här närmast är fråga om — prakiiskt taget omöjligt för en arbetsgivare att till en ledig befattning antaga en sökande från annan ort utan att på ett eller annat sätt ordna bostadsfrågan för den nyanställde. Om väntetiden i bostadskön utgör flera år kan det då vara nödvändigt med s.k. förturer. I detta sammanhang vill jag också något beröra förhållandena inom sjukvården.

Dessa bostäder har huvudsakligen tillhandahållits genom de kommunala myndigheterna. Man kan i denna centrala fråga med tillfredsställelse notera att departementschefen i propositionen har framhållit att man bör beakta de skiljaktigheter i fråga om behov som kan föreligga mellan olika kommuner. Man har anledning misstänka att tendensen till en likriktning kommunerna emellan i detta avseende varit en av de viktigaste orsakerna till att försöken till frivillig samverkan mellan flera kommuner inte lett till önskat resultat. Slutligen må framhållas att bostadsförmedlingsverksamheten till sin natur är sådan att den föga passar för tillämpning inom en i lag reglerad ram med därav följande krav på tillgodoseende av rättvisesynpunkter i rimlig utsträckning. Att med någon grad av objektiv rättvisa gradera prioriteten mellan olika sökande är praktiskt taget omöjligt. Det måste alltid bli ett tyckande i det särskilda fallet. Det är även praktiskt omöjligt att i större utsträckning tilllämpa ett besvärsförfarande. Lägenheterna kan ju inte få stå tomma i avvaktan på besvärens prövning, och inte heller kan man kasta ut den inflyttade hyresgästen efter prövning av besvär från annan sökande. Allt detta gör att tjänstemännen och de beslutande i bostadsförmedlingsfrågor har en utomordentligt ansvarsfull och grannlaga uppgift. Därvid har även kommunerna stora möjligheter att tillgodose sina egna intressen i den mån de har inflytande över bostadsförmedlingens ledning. En för flera kommuner gemensam bostadsförmedling kan därför bli en allvarlig anledning till irritation mellan de deltagande kommunerna. är den gemensamma förmedlingen grundad på tvångsåtgärder blir givetvis irritationsanledningarna desto större. En mindre kommun kan också lätt komma i kläm mellan starkare intressen. Mot bakgrunden av dessa synpunkter har vi i ännu högre grad än departementschefen velat understryka angelägenheten av att erforderlig samverkan om möjligt bör komma till stånd på frivillig väg. Vi har ansett att detta bör komma till uttryck även i lagtexterna. Även om vi inte vill bestrida att behov av en gemensam bostadsförmedling nu föreligger t.ex. i storstockholmsregionen bör man kunna hoppas att en frivillig samverkan kan komma till stånd under trycket av den föreslagna lagstiftningen. Och även om en relativt stor andel av lägenheter skulle förbehållas en fördelning inom de särskilda kommunerna skulle en sådan lösning vara att föredraga framför en tillämpning av tvångsbestämmelserna med deras konsekvenser bl.a. i administrativt avseende. Vidare må framhållas att det inte är helt klart med vilken grad av effektivitet en sådan gemensam förmedling kan komma att få dispositionsrätt över hela byggproduktionen av bostäder. Vid sidan av bostadsförmedlingsfrågan innehåller det ifrågavarande utlåtandet även vissa andra författningsändringar. Den viktigaste är ett åläggande för kommunerna att bedriva information till de bostadssökande om bostadsförsörjningen i kommunerna och om möjligheten att få bostad där. I sakfrågan föreligger här ingen meningsskiljaktighet, men ett uttalande av departementschefen i motiveringen har föranlett bestämda gensagor av principiell innebörd. Departementschefen har sagt att denna information visserligen i princip bör ankomma på bostadsförmedlingen eller annat kommunalt organ men att det inte bör vara uteslutet att uppdraga åt ett bostadsföretag att ombesörja denna service. Häremot har, såsom redan tidigare berörts i debatten här av herr Dahlén, i motioner från folkpartiets sida inlagts en bestämd protest. Det måste vara principiellt felaktigt att ett bostadsföretag — det må vara s.k. allmännyttigt eller t.o.m. kommunalägt — skall som ombud för kommunen fullgöra dess lagliga skyldighet att ge information åt allmänheten i bostadsavseende. Inte minst i ett läge med rikligare tillgång på bostäder — vilket ju även i dagens läge kan föreligga i de mindre kommuner som inte har egen bostadsförmedling — måste en sådan anordning framstå som direkt felaktig. I en reservation, som biträtts av samtliga oppositionspartier, har därför yrkats att det nämnda uttalandet inte skall godkännas av riksdagen. På de grunder jag nu anfört kommer jag, herr talman, att yrka bifall till den vid tredje lagutskottets utlåtande fogade reservationen III vid A i utskottets hemställan samt reservationen vid B i utskottets hemställan.

Herr talman! Ingen kan väl påstå, knappast någon i regeringen, att de åtgärder som företagits till bostadsför sörjningens främjande varit i alla avseenden framgångsrika. I stället har det varit en rad av misslyckanden under årens lopp, vilka borde övertygat regeringen om att ett övermått av statliga ingripanden, regleringar och påbud på ett så pass känsligt område ingalunda främjar det syfte man vill nå, nämligen normal tillgång till bostäder åt de bostadssökande. Det nya förslaget till lagstiftning som föreligger i tredje lagutskottets utlåtande nr 43 avser att ge regeringen rätt att förordna att kommuner i områden som utgör en enhet i bostadsförsörjningshänseende skall anordna gemensam bostadsförmedling. Detta är en väsentlig ändring i de bestämmelser som nu gäller. Nu kan ju Kungl. Maj:t förordna om bostadsförmedling inom kommun där hyresregleringslagen är tillämpbar. Från att ha gällt en enskild kommun, i regel de stora, vill man nu ändra bestämmelserna till att gälla kommuner i största allmänhet och till kommuner som enligt propositionen utgör ett bostadsförsörjningsområde. Det innebär också krav på att sådana i förmedlingssyfte samverkande kommuner skall tillämpa enhetliga förmedlingsnormer. Man kan frukta att de mindre kommunerna kommer i ett sämre läge. Detta är inte bara en obetydlig ändring av lagtexten. Det är enligt mitt och medreservantens förmenande ett klart ingrepp i den kommunala självstyrelsen. I kommunallagen fastslås att kommunen har att vårda sina egna angelägenheter. Och så uppfattas också principen om den kommunala självstyrelsen. I sitt remissyttrande över förslaget uttalar bland andra Svenska kommunförbundet sina betänkligheter och påtalar just självbestämmanderätten. Förbundet framhåller att man liksom hittills bör lita till viljan och förmågan hos de berörda kommunerna att anordna bostadsförmedlingsverksamheten genom frivilliga åtaganden.

Denna utveckling på det primärkommunala området, där våra kommuner får allt mindre att säga till om, är enligt mitt förmenande djupt olycklig. Många biter sig fast vid de olika detaljförslagen, som kan synas små och oväsentliga då de läggs fram, inte minst här i riksdagen, och förmenar att detta väl egentligen inte kan betyda så förfärligt mycket; det gör väl egentligen varken till eller från i den kommunala självstyrelsen, säger man. Ja, tagna var för sig rubbar väl inte ändringarna i den kommunala självstyrelsen, men sammantagna under låt oss säga en 25 årsperiod gör ändringarna det. Vi som varit med märker den väsentliga skillnaden. Med vilket intresse har inte kommunalnämnden ute i de enskilda kommunerna tagit upp just bostadsfrågorna, särskilt då det gällt produktion och fördelning av lägenheter. Flertalet medborgare önskar ett direkt inflytande i just denna kommunala angelägenhet, som väl hädanefter lär bli mer fjärrstyrd än tidigare. För övrigt tror jag att förslaget kommer att bli av tämligen ringa värde. Jag tror det kommer att resultera i ett misslyckande eller i varje fall att det inte kommer att leda till vad man väntar av det, eftersom man med det självklart inte åstadkommer en enda lägenhet till. Det är väl ändå detta som är meningen. Herr talman! Jag återkommer med yrkanden vid föredragningen av tredje lagutskottets utlåtande nr 43.

Herr talman! Det avsnitt som debatten nu rör sig om gäller tredje lagutskottets utlåtande nr 43. Det rör sig framför allt om bostadsbyggnadsprogrammet, om de gemensamma bostadsförmedlingarna, om den information som man vill att kommunerna skall bestå allmänheten med. I det fallet har utskottet, som de båda föregående talarna sagt, inte blivit enigt. Den socialdemokratiska sidan har följt regeringsförslaget, medan högerpartiet har avgivit två egna reservationer och mittenpartierna en. På sladden har det därutöver blivit en gemensam reservation. Beträffande herrar Ebbe Ohlssons och Hedins reservation, som avser att ändra ordet bostadsbyggnadsprogram till bostadsbyggnadsplan, så tycker jag att det resonemang som man för egentligen inte säger så förfärligt mycket. Det vittnar i stället om en oklarhet. Herr Ohlsson har här anfört, och har också gjort det i reservationen, att förslaget om gemensam bostadsförmedling skulle innebära ett ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Herr Ohlsson lät påskina att den kommunala självstyrelsen skulle ha naggats i kanten ganska avsevärt under de senaste 25 åren. Jag tycker inte att herr Ohlssons historieskrivning stämmer. Jag vågar hävda att den kommunala självstyrelsen i dag är precis lika bra för att inte säga bättre än den var för 25 år sedan. Det har följaktligen inte skett någon försämring i det avseendet. Det kommer heller inte att bli någon försämring om man antar det förslag, som nu ligger på riksdagens bord, om att få till stånd en gemensam bostadsförmedling. Varför vill man åstadkomma en sådan gemensam förmedling? Det är helt enkelt därför att man inom storstadsregionerna har misslyckats med att frivilligt lösa frågan. Vi vill inte ha någon lagstiftning i och för sig, men kan man inte råda bot på de nuvarande missförhållandena, måste man naturligtvis tillgripa möjligheten att via Jlagstiftningen förmå kommunerna att samverka på detta område. männen engagerar sig djupt i bostadsfrågorna. Jag tror inte deras engagemang behöver bli mindre, även om det skulle bli en tvångslagstiftning som möjliggör för samhället att åstadkomma en gemensam bostadsförmedling. Det är ju ändå människorna det gäller; att se till att de om möjligt får bostäder i kommunen eller i närliggande kommun. Herr Alexanderson hade också ett inlägg kring detta ämne. Det skiljer egentligen inte så förfärligt mycket mellan majoritetens förslag och den reservation som herr Alexanderson här förde fram. Han påstår att det finns principiella skiljelinjer. Jag kan gärna medge att det finns något av principskillnad, men i sak är vi överens om att man först skall försöka att klara problemet medelst frivilliga åtaganden. Kan man inte det finns det ingen annan väg att gå än att via en lagstiftning lösa frågorna.

Ja, här råder ett rakt motsatt förhållande gentemot resonemanget om den bristande kommunala självstyrelse som man säger skulle uppstå om lagstiftningen genomfördes. Här vill inrikesministern bereda kommunerna möjlighet att själva fritt avgöra hur de vill ha informationen till medborgarna ordnad. Då reagerar oppositionen och säger att det väl inte kan vara riktigt att kommunen skall få överlåta åt ett bostadsföretag att sköta informationen till allmänheten. De flesta kommuner kommer väl att utan vidare klara informationen genom de organ som redan finns. Här gäller det de absoluta undantagsfallen, nämligen de små kommuner som inte har någon administrativ apparat för detta ändamål. Om en sådan kommun skulle vilja överlåta informationsverksamheten till ett organ vid sidan om kan det inte vara farligt varken ur principiell eller annan synpunkt. Utskottsmajoriteten, som understryker att det sker i undantagsfall, har med denna motivering avfärdat det resonemanget. Herr Dahlén påstod i ett av sina inlägg här i dag att detta skulle vara ett orimligt ståndpunktstagande. Jag tycker uppriktigt sagt att den som för ett orimligt resonemang är herr Dahlén som inte vill ge kommunerna den självbestämningsrätten. Herr talman! När vi kommer fram till yrkandena ämnar jag yrka bifall till tredje lagutskottets förslag. Herr Högström och jag har lämnat en motion, i vilken vi begärt att bostadsstyrelsen i tillämpningsföreskrifterna när det gäller vissa medborgargruppers bostadsförhållanden också skall ta upp handikappbostäderna. Den frågan har utskottet avfärdat och sagt att enligt vad utskottet erfarit har frågan om dessa bostäder redan ägnats betydande uppmärksamhet. Utskottet förutsätter därför att en aktiv upplysningsverksamhet härom fortsätter. En sak är att bedriva upplysningsverksamhet och en annan sak är att det har skett en del på detta område. Vårt förslag syftade till att man från bostadsstyrelsens sida skulle ta med handikappgrupperna när det gäller bostadsplaneringen och att man i tillämpningsföreskrifterna skulle se till att handikappbostäderna fick en större och mera framskjuten plats. Här tycker jag att utskottet har handlat litet valhänt, och jag skulle ha önskat att utskottet haft en mera positiv syn på detta förslag. Undertecknad anhåller härmed om ledighet från riksdagsarbetet under tiden den 24 maj till vårsessionens slut för deltagande i nedrustningskonferensens arbete i Genéve. Härmed får jag anhålla om ledighet från riksdagsarbetet under tiden den 29—den 31 maj 1967 för deltagande i den internationella konferensen »Pacem in Terris» i Geneve, anordnad av Center for the Study of Democratic Institutions.

Herr talman! Bostadsförmedlingen är ju en kommunal verksamhet som ofta varit föremål för debatt. Särskilt inom bristorterna har denna verksamhet spelat en mycket stor roll. Den har varit missförstådd och kritiserad men ändå i stort sett klarat sina svåra uppgift att så rättvist som möjligt fördela de ledigblivna lägenheterna. I detta sammanhang och som bakgrund till dagens läge bör kanske några ord sägas om bostadsförmedlingarnas sätt att arbeta. Först och främst tillämpas olika system i skilda kommuner. Turordningsprincipen dominerar i alla kommuner och innebär, att sökande får bostäder efter sin ordning i bostadskön. En annan princip är den som kallas förtur, d.v.s. att man ger lägenheter vid sidan av den ordinarie bostadskön till olika grupper av människor; av sociala skäl, av näringspolitiska skäl och mycket annat. Bostadsförmedlingarna har de sökande uppdelade i en rad olika grupper. Utom den mest angelägna, äktenskapsgruppen, har man en rad andra grupper. En omfattar sådana som både bor och arbetar inom kommunen, en annan sådana som bor i kommunen men arbetar utanför den och en tredje sådana som bor utanför kommunen men arbetar där. En rad andra typer finns; och allt detta skall förmedlingarna ta hänsyn till vid fördelningen av lägenheter. Man måste konstatera — jag tänker nu mest på stockholmsområdet — att i en tid då samarbetet på olika områden ökar inom storstadsregionerna har bostadsförmedlingarnas gränser blivit en bister realitet för de bostadssökande. Det är inte så märkvärdigt att kraven på samordning undan för undan har ökat. Det måste också konstateras att många försök gjorts att nå en bättre samordning på detta område, framför allt inom Storstockholm. Startandet av det gemensamma bostadsregistret var ett försök. Men ingenting har helt lyckats, och det resultat man hoppats på har inte nåtts. Man har ofta sökt ta ett radikalt grepp om samordningen på detta område för att sudda ut alla kommungränser, men försöken har misslyckats. Hotet om lagstiftning — som litet då och då förts fram — har tydligen inte tagits på fullt allvar av kommunerna. Men nu ligger ett förslag till lagstiftning på riksdagens bord. Självklart möts detta förslag av blandade känslor. Man har sagt, även i dagens debatt, att förslaget innebär ett stort ingrepp i den kommunala självstyrelsen, Ute i kommunerna talar man om likriktning, säger att systemet kommer att verka mycket orättvist, att det kommer att gynna några och bli till nackdel för andra. Nu har utskottets majoritet trots detta tillstyrkt förslaget. Men det bör understrykas att utskottet samtidigt i sin tillstyrkan har uttalat en förhoppning att lagens tillkomst i och för sig skall kunna bidra till en frivillig samverkan; och det är detta som jag ur alla synpunkter hoppas på. Jag säger inte hela utskottet utan utskottets majoritet; ty det finns ju på den här punkten åtminstone två reservationer i vilka högern yrkar avslag på Kungl. Maj:ts förslag och i stället före slår en lag av innehåll att kommunerna skall äga rätt att genom frivillig samverkan ordna gemensam bostadsförmedling. Jag förstår mig inte riktigt på den reservationen, eftersom det redan i dag finns möjligheter för kommunerna att bilda kommunalförbund och att starta en frivillig samverkan. Såvitt jag kan se är det lagförslag som föres fram i högerns reservation ingenting annat än ett slag i luften. När det gäller mittenpartierna ligger de praktiskt taget på samma linje som utskottsmajoriteten. De föreslår, att om erforderlig kommunal samverkan ej kan nås bör Kungl. Maj:t ges en fullmakt i detta avseende. Jag för min del har den uppfattningen, att det konstaterande som folkpartiet vill ha inskrivet enligt sitt förslag redan har gjorts; det är redan fastslaget att någon samverkan inte har kunnat komma till stånd. Därför är tydligen tiden mogen för att detta skall ske i dag. Det råder ingen tvekan om att Stockholms stad och dess förorter utgör en enhet i bostadsförsörjningshänseende. Å andra sidan är det fråga om skilda kommunala enheter med stora variationer både i befolkningshänseende, i fråga om näringsliv och i fråga om arten av bostadsbyggande. Det motstånd som hittills har rått får inte, såsom alltför ofta har skett, betraktas som egoistisk och inskränkt bypolitik. De berörda kommunalmännen måste ofta handla med utgångspunkt från sin egen kommuns speciella problem; det är därför de är valda. När de härvidlag — vilket ofta förekommer åberopar den urgamla kommunala självbestämmanderätten bör det inte läggas dem till last. När riksdagen nu står beredd att lämna Kungl. Maj:t en fullmakt hoppas jag och många andra, liksom utskottet, att detta skall verka som en pådrivande kraft i strävandena att nå en frivillig överenskommelse om en gemensam bostadsförmedling. Det har tidigare gjorts framställningar och vädjanden till kom munerna på den här punkten, men det förefaller som om de inte har tagit dessa på allvar. Nu är det allvar, och därför bör det sägas ifrån, att om kommunerna vill behålla den kommunala självbestämmanderätten så är förhandlingsbordet den rätta platsen. Det borde gå så mycket lättare som samarbetet inom storstockholmsregionen under de senare åren har utvidgats till allt fler områden. När nu lagen kommer att beslutas vill åtminstone jag personligen uttala den bestämda förhoppningen att beslutet inte får tolkas på det sättet, att Kungl. Maj:t omedelbart kommer att utnyttja sin fullmakt. Ge kommunerna tid att sätta sig in i vad riksdagens beslut i dag innebär, ge dem tid att få klart för sig att ett frivilligt samarbete är alternativet till en tvångslag! Skulle trots allt fullmakten komma att tillämpas är det nödvändigt att ta vissa hänsyn. Området består som jag redan sagt av en rad olikartade, men sins emellan självständiga kommuner. Vi har ett oerhört varierande näringsliv. Vi har inte bara en rikt varierande befolkning när det gäller antal, utan vi har också en olika befolkningssammansättning. Vi har kommuner av olika typer, både gamla och nya. Vi har kommuner med ett rätt nytt bostadsbestånd, men vi har andra som står inför mycket nödvändiga och stora saneringar som är nära förestående och som i och för sig kommer att kräva bostäder av stor omfattning. De sociala förhållandena är också rätt olika. En rätt stor del av den gemensamma potten av bostäder bör därför kommunerna få disponera helt själva. Det har vid tidigare tillfällen anförts att vid ett system med en gemensam bostadsförmedling 20 procent av beståndet skulle kunna tilldelas de enskilda kommunerna för att användas till s.k. förturer. Personligen har jag den uppfattningen att 20 procent är alldeles för litet för en rad av dessa kommuner. Det beror, såsom jag tidi gare framhållit, mycket på hur kommunerna är beskaffade. Tredje lagutskottets ordförande nämnde i sitt anförande ett exempel, nämligen förekomsten av sjukhus. Om det förläggs ett stort sjukhus till en kommun, ställs det omedelbart en mängd krav på att bostäder skall ställas till förfogande för att få folk till sjukhuset. I min hemkommun Solna har vi både sjukhus och en rad institutioner. Frågan är om någon stad i vårt land i förhållande till storlek och sitt invånarantal har så många statliga institutioner, som ständigt framställer krav om att få bostäder. Det är en hel rad sådana faktorer som gör att man måste ta hänsyn till förhållandena i de enskilda kommunerna när den aktuella lagen skall tillämpas och kvoterna utdelas. Av vad jag framhållit framgår också, såsom tidigare har påpekats, att det om en gemensam bostadsförmedling kommer till stånd är nödvändigt med filialkontor i de olika kommunerna. Dessa kontor kommer också att få andra uppgifter, bl.a. informationsverksamhet. Herr talman! Med det nu anförda har jag velat säga, att det vid en realistisk bedömning av denna fråga i dagens läge inte är någon mening med att gå på avslagslinjen, även om det finns sympatier för detta ute i förortskommunerna. Men som en följd av detta bör vi ge kommunerna en rejäl möjlighet och tid för att söka nå en frivillig överenskommelse. Om inte detta kan ske, utan lagen måste träda i kraft, bör det från centralt håll tas hänsyn till de olika kommunala problem och förhållanden som finns. Tas dessa hänsyn kommer ett ingripande med hjälp av fullmaktslagen kanske att te sig mindre avskräckande än det i dag kan förefalla för många kommuner. Jag kommer att yrka bifall till den föreslagna fullmaktslagen, men jag gör det i den förhoppningen att den aldrig skall behöva träda i kraft.